Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka kommunikationsministern för det positiva besked han har gett beträffande sträckan Hällnäs-Storuman och för vad jag har uppfattat som löften om framtida prövningar där andra delar av bibanenätet kan komma in i riksnätet. Jag skall senare återkomma till detta. Det debatten handlar om är hur man skall skapa ett kommunikationsoch transportsystem inom SJ som uppfyller de trafikpolitiska målen för järnvägstrafikens omfattning och standard. I mitt anförande skall jag främst ta upp synpunkter på persontrafiken. För att de ekonomiska och trafikpolitiska målen för järnvägstrafiken då det gäller persontrafiken skall nås kan man teoretiskt sett välja mellan två handlingslinjer. Den ena, som regeringen valt, är att skära bort de linjer i SJ:s riksnät som inte är lönsamma. Passagerarna på de linjer som drabbas kommer alltså resande med tåg till en station. Där får de ta sitt pick och pack, ungar och barnvagn och gå över till en buss. Där får de lösa en ny biljett för en färd på, låt oss säga 6-10 mil — sedan över till en rälsbuss, med ny omoch instuvning för vidare färd mot okända öden. Detta är inte någon uppmålad debattskildring utan en verklighetsbild av en framtida resa från något av våra befolkningscentra upp till en ort i glesbygderna i Norrland — om regeringspolitiken vinner gehör här i riksdagen. Enligt den andra handlingslinjen satsar man på ett heltäckande järnvägsnät över Sverige och på konkurrens med andra färdmedel, främst flyget, samt bil och buss. Lösenordet för den handlingslinjen är service, i första hand den service det innebär att kunna lösa sin biljett, sätta sig i ett tåg eller en motorvagn och i lugn och ro transporteras till slutstationen för resan. Detta har också varit en huvudpunkt i den SJ-reklam som säljer järnvägen till svenska folket. Den reklamen kan inte bli särskilt verkningsfull i framtiden. Mot detta resonemang kan naturligtvis riktas invändningar. De linjer som skall läggas ned då det gäller personbefordran är små stumpar i SJ-nätet med ett litet antal resande. Ett annat argument för regeringslinjen är att det inte talas om nedläggning av persontrafiken på järnväg på de aktuella sträckorna. Man överför ansvaret och den ekonomiska planeringen på regiontrafiken, och dess huvudmän får avgöra om det blir billigare att sätta in bussar eller att betala SJ för att SJ skall fortsätta med järnvägstransporterna. Jag anser att dessa argument har några betydande brister. Till att börja med kan man inte begära att huvudmännen för regiontrafiken skall ha en helhetssyn på hur ett rikstäckande järnvägsnät skall fungera. De har bara ansvaret för kommunikationerna inom sin egen region. Den samlade överblicken kan bara de för våra rikskommunikationer ansvariga ha, och de har också detta som sitt ansvar. De har också ansvaret för en annan bit av den ekonomiska kalkylen, nämligen kostnaderna för underhåll av vägar resp. järnvägar. Om regiontrafiken väljer att transportera de resande med bussar, behöver den inte betala för slitaget på vägarna. Om valet blir fortsatt transport på järnväg, får man betala SJ för underhåll och investeringar på spåroch stationsbyggnader. Den ekonomiska kalkylen har alltså en sned belastning till järnvägstrafikens nackdel. Det är också märkligt att trafiksäkerhetsaspekterna inte kommit in i debatten. Den spårbundna transporten är mycket säkrare än vägtransporten och avlastar också denna. I regeringsförslaget finns ett par andra argument som jag vill bemöta. Man säger bl.a. att genom att skära bort de s.k. olönsamma bitarna ur järnvägsnätet kan man göra större satsningar på de trafiktäta huvudlinjerna. Där friar man ohämmat till tätorternas befolkning, och solidariteten i en mera jämlik regionalpolitik ger man inte många korvören för. Glesbygdens människor skall tydligen stillatigande ta emot en försämrad service och på sikt en ytterligare utarmning av den egna bygden för att den stora massan skall få marginella förbättringar. Solidaritet är inte bara en jämlik lönepolitik — i sin djupa mening omfattar uttrycket livsvillkor på alla plan. Medan jag är inne på avsnittet service måste jag protestera mot en skillnad i service då det gäller trafiken på Norrland och till övriga delar av landet. Det är främst SJ som har ansvar för detta, men jag vill nämna det i det här sammanhanget. Det har också varit föremål för diskussion här i kammaren med anledning av frågor och interpellationer. SJ sätter konsekvent in de nya bekväma vagnarna på sträckorna i Sydoch Mellansverige, medan linjerna norrut trafikeras med äldre materiel. Livsrytmen för ett nytt lok och en ny vagn är en barnoch ungdomstid i Sydoch Mellansverige, medan den skröpliga ålderdomen framsläpas i Norrlands glesbygder. Återigen en cynism i synsättet på vad glesbygdens människor skall ha av rikets nådegåvor och vad de är värda. Herr talman! Detta var allmänna reflexioner kring det regeringsförslag som också i stort är utskottsmajoritetens förslag. I mängder av motioner protesterar ledamöter av riksdagen mot att enskilda bandelar skall läggas ner. I motion 2443 har jag dragit en lans för att hela inlandsbanan skall hållas intakt och att bibanorna Arvidsjaur-Jörn, Storuman-Hällnäs och Hoting-Forsmo skall vara kvar i SJ:s riksnät. När jag talar om inlandsbanan vill jag bara kort konstatera att moderaterna också förordar nedläggning på vissa sträckor. Jag erinrar mig att en kommunikationsminister, som numera är ordförande i moderata samlingspartiet, gjorde en resa längs inlandsbanan. Jag tror att alla uppfattade budskapet från denne resenär så att inlandsbanan var så värdefull att den skulle behållas intakt. Vad har det blivit av det moderata löftet, som har givits av partiets främste företrädare här i riksdagen? Motivet för mitt yrkande, som jag relaterade nyss, faller i huvudsak tillbaka på den helhetssyn på järnvägstrafiken som jag redan redovisat, men det har en extra tyngd i dessa fall, då det gäller regionalpolitiken. Inlandsbanan behövs som en sammanhållen pulsåder genom Norrlands inland. Den behövs för att näringsliv och bebyggelse skall fortleva i dessa områden. Den har också stor militärstrategisk betydelse. Samma skäl gäller för bibanorna Storuman-Hällnäs och Hoting-Forsmo. Jag noterar med glädje att kommunikationsminister Curt Boström nu bestämt att sträckan Storuman-Hällnäs skall vara kvar i SJ:s riksnät. Jag tror helt och fullt på att Curt Boström kommer att uppfylla det löftet. Skälet för beslutet är enligt vad han angivit att denna bandel har så stor betydelse för näringsliv och sysselsättning i området att den bör få vara kvar. Detta är som sagt glädjande, men samma skäl finns faktiskt också för bandelarna Arvidsjaur-Jörn och Hoting-Forsmo. Jag vill då främst trycka på det transportbehov som turismen har i detta område. Kommunikationsministern sade i sitt korta anförande att det skall ske en fortlöpande prövning av de olika bandelarna och att man, som jag uppfattade det hela, kan förvänta sig att det blir ändringar i framtiden. Oavsett utgången av dagens omröstning vill jag vädja till kommunikationsministern att framdeles anlägga samma positiva syn på de bandelar i norr som jag nu nämnt, och som står utanför riksnätet, som han redan anlagt på bibanan Storuman-Hällnäs. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som instämmer i yrkandena i min motion.

Herr talman! En grundläggande förutsättning för varje region som vill satsa på industriell förnyelse och utveckling är att infrastrukturen håller godtagbar standard. Detta äger sin giltighet även i fråga om Västerbotten. Bl.a. strukturförändringen av råvaruförsörjningen för länets näringsliv — speciellt för skogsråvaran, när flottningen upphört — ställer stora krav på ett väl fungerande transportsystem. I ett sådant transportsystem har järnvägen i Västerbotten en mycket stor betydelse. Man kan inte nog betona det viktiga i att nuvarande järnvägsnät ses som en helhet — stambanan såväl som inlandsbanan och dess tvärbanor. Vad gäller Västerbotten är det tvärbanan Hällnäs-Storuman som utgör en viktig förbindelselänk mellan stamoch inlandsbanorna. Denna har för länet en mycket stor regionalekonomisk och näringspolitisk betydelse. Med detta som bakgrund måste det fastslås att de ställningstaganden som nu görs beträffande dessa bandelar kommer att få en avgörande betydelse för länets utveckling. Enligt min mening — och den delas av en mycket kraftig opinion i länet — måste planerna på en försämring av järnvägssystemet avvisas och i stället en upprustning ske. Opinionen för en upprustning har tagit sig många uttryck. Bl.a. har en arbetsgrupp inom Statsanställdas förbund, sektion järnväg, i Västerbotten arbetat med frågor rörande ”SJ — framtida utveckling och verksamhet i Västerbotten”. Målsättningen har varit att arbeta fram ett material för att framlägga förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder inom Västerbottens län, ett s.k. Västerbottenspaket. Om den här upprustningen har det väckts två motioner, dels en motion av mig, dels en socialdemokratisk motion med Georg Andersson som första namn. Det här är ingen ny fråga — motionskravet har under flera år drivits i riksdagen utan framgång. Under den borgerliga regeringsperioden fick den här frågan faktiskt det största stödet, eftersom socialdemokraterna då ställde upp efter det att Bertil Zachrisson varit uppe i Västerbotten och lovordat detta projekt. Det är bara att beklaga att socialdemokraterna nu har ändrat sig — med undantag för ledamöterna från länet. Flera av de motioner som i dag behandlas har yrkandet att tvärbanan Hällnäs-Storuman skall överföras till riksnätet. Även i den här frågan finns det en mycket stark opinion i Västerbotten. 20 000 människor har med sina namnunderskrifter protesterat mot förra årets riksdagsbeslut, som innebar att bandelen skulle prövas utifrån frågeställningen spårbunden eller landsvägsbaserad personbefordran. Berörda kommuner och inlandets näringsliv har uttryckt en stor oro; man har sett en förändring där personbefordran upphör som ett första steg mot en nedläggning. De anställda vid SJ och deras fackliga organisationer har genom olika initiativ kämpat för att bandelen skall överföras till riksnätet. Den här opinionen i länet har med saklighet och starka argument envist arbetat för sin sak. Detta har enligt min mening haft en stor betydelse för hur regeringen har gjort sin bedömning — det framgick när kommunikationsministern i går förklarade att den här bandelen bör överföras till riksnätet. Det är säkert många i länet som i dag känner stor tillfredsställelse och som konstaterar att deras arbete inte varit förgäves. Det är nog många som åter upplever den gamla sanningen att kamp lönar sig. Jag kan också, i likhet med Georg Andersson, framföra ett tack till kommunikationsministern för beskedet om bandelen Hällnäs-Storuman. Jag är också beredd att tacka en gång till om kommunikationsministern ger ett lika positivt besked om bandelen Jörn-Arvidsjaur. Beskedet om att bandelen Hällnäs-Storuman skall överföras till riksbanedelen understryker ännu mer det nödvändiga i att en upprustning sker, och då vill jag åter anknyta till vad jag inledningsvis berörde, nämligen det förslag till upprustning som benämns Västerbottenspaketet. Ur flera aspekter skulle en sådan satsning på upprustning av järnvägsnätet vara riktig, jag vill därför yrka bifall till reservation nr 11.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion 1983/84:1785, som behandlas i betänkande nr 17. Vi motionärer har i denna motion krävt ett överförande av Västerdalsbanan till riksnätet. När utskottets ordförande i dag inledde dagens debatt, kunde han också ge besked om att regeringen beslutat om överförande av ett antal banor till riksnätet, däribland banan Borlänge-Malung, dens.k. Västerdalsbanan. Jag vill tacka kommunikationsministern och regeringen för ett klokt beslut. Västerdalsbanan är en bana där trafiken ökat de senaste åren. Det är en bana som går rakt in mot ett av landets mest frekventerade turistområden, vårt sydligaste fjällområde. Där har stora satsningar gjorts i turistanläggningar de senaste åren, och många miljoner i statligt stöd har lagts ned. Då bör också allt göras för att skapa bra kommunikationer till området. Det är också en angelägenhet för hela svenska folket och inte bara för berörda kommuner och berört länstrafikbolag. En stor del av den trafik som går på banan är trafik med resande som kommer från platser utanför länet. Västerdalsbanan har alltså stor regionalpolitisk betydelse, och det är nu glädjande att ett besked lämnas om att banan överförs till riksnätet. Jag förutsätter också att alla berörda parter — SJ, länstrafikbolag, kommuner, företag och resande allmänhet — nu är beredda att ställa upp för att få en bra och servicemässigt lämplig trafik till nytta för resande och samhälle. Bästa tacket lokalt och regionalt resande kan ge regeringen för regeringens beslut om överförande av Västerdalsbanan till riksnätet är att bli resenärer på banan. Om de som skrivit på protestlistorna också åker på banan måste säkerligen flera vagnar sättas in och turtätheten minst fördubblas. Jag hoppas att de som skrivit på protesterna nu visar sin solidaritet och åker på banan. Lyckas den marknadsföring som nu pågår från kommunernas sida — att det stora antal turister som skall till fjällområdet åker tåg — blir det ingen svårighet att ha en bra resandefrekvens på banan. Än en gång vill jag framföra ett tack till regeringen för ett bra beslut, dvs. beslutet om överförandet av Västerdalsbanan till riksnätet. För min del känns det mycket skönt att efter många års kamp och arbete för att behålla en enligt min mening regionalpolitiskt mycket angelägen järnvägslinje nu få ett positivt besked. Västerdalsbanan blir kvar, och jag är därför mycket glad i dag. Dagens besked gläder säkert också de många kommunpolitiker som kämpat hårt för att bevara banan. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Persontrafiken på Västerdalsbanan skall ingå i riksnätet och utökas till tre dubbelturer per dag — allt enligt kommunikationsminister Boström. Detta glädjande besked av kommunikationsministern innebär en seger för det folkliga engagemanget i Västerdalarna för att behålla och utveckla järnvägstrafiken. Segern kan med särskild glädje delas av de fackliga organisationer som genom sin opinionsbildning, med bl.a. en namninsamling som inbringat 15 000 namn, fäst centralbyråkraternas och politikernas uppmärksamhet på betydelsen av denna järnvägsförbindelse. Dessutom måste det engagemang som uppbådats i kommunerna utefter Västerdalsbanan, särskilt då Malungs kommun, berömmas. Denna folkrörelse har dels påvisat Västerdalsbanans oerhörda värde, dels gjort det politiskt omöjligt för regeringen att gå emot sakskälen och det folkliga engagemanget. Däremot kan inte regeringspartiets transportkompani på Dalabänken få någon ros, i varje fall inte för någon aktiv opinionsbildning. Att man lagt ”locket på” för folklig opinionsbildning har varit alltför tydligt. Kommunikationsministerns besked via massmedia — och i dag även här i riksdagen — att Västerdalsbanan skall ingå i riksnätet är den senaste turen kring denna bandel. Det kommer säkerligen fler framöver. I dag skall riksdagen på förslag av trafikutskottet besluta att lämna kravet på att Västerdalsbanan skall ingå i riksnätet utan åtgärd. Men redan för några veckor sedan lämnades på en SAP-kongress i Dalarna ett meddelande från kommunikationsminister Boström, genom finansminister Feldt, att Västerdalsbanan skulle räddas. Och en dag före riksdagens beslut om motionskraven har kommunikationsministern bekantgjort att han tänker bifalla kraven. Då funderar man: Hur vore det med bättre kommunikationer mellan regering och riksdag? Kanske också det är en uppgift för en kommunikationsminister. Trots en lätt förvirring i fråga om handläggningen får vi nu hoppas att beslutet är klart, så att glädjen kan bli varaktig för alla oss som inser Västerdalsbanans oerhörda betydelse. Hoten om trafiknedläggelse på våra järnvägar beror främst på utgångspunkten att ett företagsekonomiskt betraktelsesätt skall tillämpas när det gäller järnvägstrafiken. Om vi hade ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt vore alla de nedläggningsturer som gällt Västerdalsbanan uteslutna. Ett bevarande av persontrafiken mellan Borlänge och Malung är ett första steg. I ett andra steg måste persontrafiken förlängas till landets södra fjällområden. Sker inte detta, kommer det om några år återigen att utbryta en debatt på företagsekonomisk basis om Västerdalsbanans framtid. Inom Malungs kommuns norra delar ligger landets södra fjällområde. Detta fjällområde ligger på nära avstånd från södra och mellersta Sverige. I en satsning på fritidsoch rekreationspolitik för de vanliga människorna är goda förbindelser till den södra fjällvärlden, som är ytterst attraktiv under både vinter och sommar, naturligtvis nödvändiga. Det krävs alltså en utbyggnad av Västerdalsbanan till i första hand Sälen och senare till Särna. Motivet är den oerhörda vinst ur trafiksynpunkt och även trafiksäkerhetssynpunkt som en direktförbindelse med fjällvärlden skulle vara. Dessutom är det en stor miljövinst, eftersom Västerdalarna är ett försurningskänsligt område. Under högsäsong besöks denna del av fjällvärlden av ca 50 000 människor. Det finns 30 000 turistbäddar som man kan utnyttja per vecka. Det betyder att det varje vecka företas ungefär 60 000 enkelresor till och från Sälenfjällen. Dessa resor sker nu huvudsakligen med bil. Man kan säga att de skäl som kommunikationsministern nu anger för fortsatt persontrafik är regionalpolitiska. Ett annat motiv för utbyggnad av Västerdalsbanan i hela dess längd är den svaga arbetsmarknaden i denna del av landet. I ett första skede blir det anläggningsarbeten. På längre sikt gäller det nya jobb i turistnäringen men även möjligheter för skogsoch träindustrin att utvecklas genom förädling. Ett återuppbyggande av bandelen Malung-Särna, som det är fråga om, är ett utmärkt exempel på arbeten som kan utföras med samhällsinsatser, t.ex. i AMS-regi. Det saknas som sagt inte meningsfulla objekt i dagens arbetslöshetstider utan snarare visa beslut. Ett sådant vist beslut är att satsa på Västerdalsbanan i hela dess längd. I en sådan satsning måste naturligtvis ingå att hela banan elektrifieras och att upprustningar görs för snabba och säkra förbindelser samt att stationer och hållplatser rustas upp. Herr talman! Tåget är suveränt när det gäller persontrafik i fråga om både komfort och snabbhet. Och det är miljövänligt. Tåget är bra för godsbefordran, och då inte minst för samhällsekonomin. Fungerande järnvägstrafik är ett utmärkt regionalpolitiskt instrument. Det löfte som kommunikationsministern har avgett om persontrafiken mellan Malung och Borlänge är en framgång och en sporre till en fortsatt utbyggnad. Än en gång måste framhållas den folkliga opinionsbildningens betydelse. Den har vunnit ett första steg — nu återstår ett andra. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 12 och 13, vilket också innebär bifall till min motion 552 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag har lärt mig något nytt i dag: Regeringen är offensiv när den skär ned SJ-anslaget för investeringar med 200 miljoner och medverkar till att lägga ned järnvägar. Det är onekligen en ny tolkning av begreppet offensiv. Jag vill, herr talman, först ta upp frågan om länshuvudmännens ansvar. Det finns vissa oroande tendenser som har märkts i Ljusdals kommun, där ett antal mindre bussföretag kommit i kläm och där X-Trafik, dvs. länstrafikbolaget, hotar att ta över företagens både bussar och trafiktillstånd. Det är orimligt att en länshuvudman äter ut de mindre bussföretagen. Det är inte fördelaktigt för någon. Länshuvudmännens uppgift bör vara att samordna trafikresurserna och att köpa de tjänster som behövs — inte att köpa upp företag och därmed dra på sig stora kostnader som i sista hand drabbar kommunerna och resenärerna. Regeringen aviserade ju en utvidgning av länshuvudmännens ansvarsområde, men i en motion har vi från Gävleborgscentern avvisat detta. Det har också utskottet gjort i sitt betänkande. Om kompletteringstrafik, skolskjutsar och skärgårdstrafik överförs till länsbolagen, är riskerna stora för många privata bussoch taxiföretag. Nedläggningarna av mindre trafikföretag kan komma att ta fart. Det är oacceptabelt. Vi går ju i Sverige in för att stärka småföretagen och bevara sysselsättningen, inte minst i utsatta regioner. Då får det här inte motarbetas av andra intressen, inte heller av regeringen. Det är angeläget att regeringen beaktar detta framöver. Järnvägen Ljusdal-Hudiksvall är nedläggningshotad. Det skulle vara mycket negativt för utvecklingen i de här delarna av Hälsingland, om det blev en nedläggning. Hela bygden sluter upp kring järnvägsbanan, likaså kommunerna Ljusdal och Hudiksvall. Följande skäl anges: Trafikmässiga skäl talar för järnvägen. Järnvägen är betydligt bekvämare för trafikanterna än busstrafik. Rälsbussresa mellan Ljusdal och Hudiksvall ingår ofta som en del i en längre resa på järnvägsnätet. Tas persontrafiken på järnvägslinjen bort, riskerar man att en stor del av de långdistansresor som startar eller slutar i någon ort utmed linjen kommer att ske med annat transportmedel, exempelvis privatbil. Mellan Hudiksvall och Ljusdal samt mellanliggande orter finns det ett stort behov av service och arbetsresor. Detta tillgodoses bäst med rälsbunden trafik. Regionalpolitiska skäl talar också för järnväg. Ljusdalsbygden och Dellenbygden har under efterkrigstiden drabbats av en kraftig minskning av antalet arbetstillfällen, först i samband med jordbrukets rationalisering och sedan i samband med skogsbrukets rationalisering. Under den senaste tioårsperioden har en nedgång börjat också inom industrisektorn. Nedläggningar och hot om framtida nedläggningar plågar ständigt invånarna i området. Att med denna utvecklingsbild ytterligare försämra förutsättningarna för arbete och utkomst måste vara förkastligt. En nedläggning av persontrafiken på Ljusdalsbanan kommer med största sannolikhet också att leda till att även godstrafiken försvinner inom något eller några år. Miljömässiga skäl talar för järnväg. Ljusdalsbanan är elektrifierad och ger därför inte upphov till några utsläpp av avgaser. En överflyttning av persontrafiken till landsvägsbussar leder till att utsläppen av kväveoxider och svaveloxider kommer att öka och därmed bidra till försurningen av vår natur. Ett bibehållande av järnvägstrafiken leder till ett mindre utsläpp på ca 20 ton kväveoxider per år. Miljöfördelen har av kommunens utredare Scantrak uppskattats vara värd ca 2 milj.kr. per år. Sammantaget, skriver aktionsgruppen, är det samhällsekonomiska fördelar med järnvägsdriften. En nedläggning av järnvägstrafiken medför ökade vägkostnader för samhället, ökade kostnader för trafikanterna på grund av tidsuppoffring, störningar i miljön och merkostnader till följd av trafikolyckor. Sammantaget blir de samhällsekonomiska kostnaderna 1-3 milj.kr. högre, om man väljer att lägga ned persontrafiken på järnvägen och överflytta den till bussar. Aktionsgruppen understryker också, att om järnvägen rustas till ett skick som medger 90 km hastighet och om turtätheten ökas för att bättre passa såväl övergångspassagerare som pendlare, kommer på sikt inkomsterna från såväl personsom godstrafiken att mångdubblas till glädje och nytta för både ortens befolkning och dess näringsliv och turism. Jag vill dessutom anlägga försvarsoch allmänna beredskapssynpunkter på frågan. Tidigare har järnvägstrafiken Kilafors-Söderhamn lagts ned. Är det verkligen klok politik att totalt avskära förbindelserna mellan inlandet och kusten för så stora områden som det här blir fråga om? Som jag sade tidigare ställer hela bygden upp kring Ljusdalsbanan och dess bevarande. Representanter för både Ljusdals och Hudiksvalls kommuner har varit nere och uppvaktat kommunikationsministern och framställt krav på att banan skall bevaras och överföras till riksnätet. Jag utgår från att länets riksdagsmän lyssnar på folkopinionen och ställer upp för ifrågavarande reservation, även om det naturligtvis ser litet illavarslande ut att varken det socialdemokratiska partiet eller moderata samlingspartiet synes ha något större intresse för de nedläggningshotade banorna. Jag måste få ställa en direkt fråga till Olle Östrand, som sitter med i trafikutskottet: Tänker du rösta på den majoritetsskrivning beträffande Ljusdalsbanan som du har skrivit under på, dvs. går du regeringens ärenden, eller kommer du att rösta på ifrågavarande reservation och därmed gå hemmaopinionens ärenden? Det bör vara viktigt för oss här och även för gävleborgarna att få veta det. I X-Trafiks styrelse har dina egna partikamrater varit med om att begära att Ljusdalsbanan återförs till riksnätet. Och om du inte här i riksdagen är beredd att arbeta för att banan överförs till riksnätet, hur är det då i transportrådet — är du beredd att där arbeta för att banan överförs till riksnätet? Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till de reservationer som underskrivits av centerpartiets representanter.

Herr talman! Helt kort: Hade Gunnel Jonäng lyssnat på mina inlägg tidigare i debatten hade hon inte behövt ställa frågorna. Av dem framgår det klart och tydligt att jag kommer att stödja propositionen i det här avseendet, vilket innebär att jag inte kommer att stödja den motion som Gunnel Jonäng har undertecknat. Det viktigaste för mig — och för människorna i den här regionen, tror jag — är att de får en tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning. Om den blir på landsväg eller järnväg har mindre betydelse. Persontrafiken mellan Söderhamn och Kilafors har varit nedlagd i, tror jag, tio femton år. Under den tiden har det byggts upp en mycket fin trafikförsörjning på landsväg. Och jag har inte någon gång under dessa år mött en människa någonstans i dessa bygder — kanske med undantag för Gunnel Jonäng — som tyckt att vi har fått sämre kollektivtrafikförsörjning Söderhamn-Kilafors-Bollnäs än vad vi hade tidigare.
Herr talman! Två korta kommentarer: Först och främst tycker jag att Gunnel Jonäng skulle ta det som en framgång varje dag hon lär sig något nytt — det är inte att förakta. Sedan har jag en fråga till henne: Vad har Gunnel Jonäng för belägg för att godstrafik inte kan fungera på en bandel där det inte finns persontrafik? Det kan vara intressant att få uppgift om vad det finns för belägg för ett sådant påstående.
Herr talman! Först vill jag säga till Olle Östrand: Jag har lyssnat på hans anförande men fann det ändå angeläget att verkligen få klarhet i hur han tänker rösta. Jag tycker att det är väldigt viktigt för oss som bor i dessa bygder — det gäller inte minst väljarna naturligtvis — att få veta hur riksdagsmännen ställer sig i olika frågor och hur man lyssnar på folkopinionen hemifrån. Jag kan hålla med Olle Östrand på en punkt, nämligen att det viktigaste är att vi har tillfredsställande kollektivtrafik och att det är viktigt att vi har snabba och bra kommunikationer. Däremot kan jag inte hålla med om att det gör detsamma om kommunikationerna sker på landsväg eller om de sker via järnvägstrafik. Det är faktiskt en mycket betydelsefull skillnad. Det har från flera håll talats om hur viktig just järnvägstrafiken är för en bygd och hur den verkligen upplevs som en symbol för utveckling. Jag har också, genom att hänvisa till aktionsgruppens skrivelse, försökt att redovisa att man sannerligen inte samhällsekonomiskt tjänar några pengar på att flytta över trafiken från järnväg till buss, som en del tycks tro. När det gäller frågan om försämring genom nedläggning av järnvägstrafiken Bollnäs-Kilafors-Söderhamn är jag helt övertygad om att Olle Östrand, som bor vid kusten, inte har märkt några försämringar. Men jag som bor i Bollnäs, i inlandet, har verkligen märkt de försämringar som enbart busstrafik innebär. Det tar betydligt längre tid att försöka ”fortskaffa sig” per buss mellan Bollnäs och Söderhamn. Vad jag är rädd för i det här sammanhanget är att man, när man lägger ner järnvägstrafiken, medverkar till att utarma en bygd där det redan nu finns betydande svårigheter.
Herr talman! Skulle man dra kontentan av Gunnel Jonängs patetiska påstående att man utarmar en bygd, skulle det innebära att Bollnäs hade utarmats successivt under de 10-15 år som persontrafiken på järnväg varit nedlagd mellan Bollnäs och Söderhamn. Men det är precis tvärtom, Gunnel Jonäng. Bollnäs har haft en fin utveckling under de 10-15 år som trafiken har varit nedlagd. Gunnel Jonängs påstående stämmer inte ett endaste dugg. Gunnel Jonäng påstår att det är mycket bekvämare att åka på järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall. Då kan man ställa sig frågan: Hur kan det komma sig att persontrafiken på landsväg mellan Ljusdal och Hudiksvall under de senaste två åren har ökat med 82 26, medan persontrafiken på järnväg under samma period har minskat med 15 26? Ökningen har varit över 80 70 på landsväg och minskningen 15 96 på järnväg. Med andra ord är det riktigt som jag påstår, och det är en åsikt som vi socialdemokrater står bakom, att vår uppgift här i riksdagen är att skapa förutsättningar för människorna ute i de här bygderna att få en tillfredsställande kollektiv persontrafikförsörjning. Då har det mindre betydelse om den sker på järnväg eller på landsväg. Det viktigaste är att man har en tillfredsställande persontrafikförsörjning. X-Trafik, som är ett mycket fint länsbolag för Gävleborg, har haft en ökning av trafiken under de senaste åren på ungefär 50 20. Det innebär att X-Trafik sköter den här uppgiften på ett mycket förnämligt sätt. Jag tror att X-Trafik kan använda dessa 2 milj.kr. som det innebär i statsbidrag, om man nu flyttar över trafiken på landsväg mellan Ljusdal och Hudiksvall, på ett sätt som innebär en ännu bättre och mer turtät persontrafik mellan dessa två kommuner.
Herr talman! Jag konstaterar helt kort att Gunnel Jonäng slänger omkring sig påståenden som hon inte har det minsta belägg för. Hon kunde inte med ett enda ord bevisa riktigheten i sitt påstående att godstrafik inte kan fungera på en bandel där det inte går persontrafik.
Herr talman! Först vill jag till Olle Östrand säga att det väl inte är så konstigt om persontrafiken på landsväg har ökat mellan Ljusdal och Hudiksvall och att järnvägstrafiken har minskat. Det är ju helt uppenbart att det blir så om man har förbindelser som inte passar resenärerna. Jag vet inte om det är uppsåt som ligger bakom detta. Men jag vet att när det gällde Bollnäs-Söderhamn räknade SJ t.ex. inte de biljetter som såldes i Kilafors. Det var mycket märkliga turer därvidlag. Olle Östrand vet ju själv att det har skrivits mycket om förbindelser som inte passar resenärerna. Man har klagat över att rälsbussen mellan Ljusdal och Hudiksvall har gått innan de fjärrgående tågen kommer, osv. Då är det inte att undra på att man får den här utvecklingen — och det är väl möjligt att det är den utvecklingen som i varje fall en del arbetar för. Att Olle Östrand sedan säger att det är lika bra att åka buss som att åka med järnväg tycker jag ändå är märkligt. Har Olle Östrand inte alls någon känsla för människor — och för trafiksäkerheten, som ju är betydligt större när det gäller tågtrafik? Socialdemokraterna har aldrig varit särskilt bra på det här med miljöfrågor, så jag förstår att Olle Östrand inte har mycket till övers för argumentet att busstrafik innebär mer av avgaser och liknande problem och därför också ur den synpunkten är sämre än järnvägstrafik. Sedan är det så, att Bollnäs inte har utarmats trots att järnvägstrafiken blev nedlagd. Och vad beror det på? Ja, det beror på att vi under ett antal år hade en icke-socialistisk regering, som satsade på landsbygden. Vi hade möjligheter att bygga, vi satsade på småföretagsamheten osv. Detta, tillsammans med att vi har en god kommunalpolitik i Bollnäs, har gjort att Bollnäs inte har utarmats utan är en progressiv kommun. Men därmed är inte sagt att inte kommunikationerna kan vara bättre. Rune Johansson ställde frågan om gods. Jag vet att det t.ex. på Bollnäs-Orsa-banan går något godståg. Men vad jag refererade var de synpunkter som aktionsgruppen anfört i sin skrivelse. Man har där tagit upp frågan vad som kommer att hända med godstrafiken. Jag kan naturligtvis hålla med om att ingen kan säga med hundraprocentig visshet hur det kommer att gå. Men att det finns risk också för godstrafiken framöver, det måste ändå vara uppenbart.

Herr talman! Det är väl ganska onödigt att fråga Olle Östrand hur han kommer att rösta i det här ärendet. Olle Östrand har aldrig varit särskilt intresserad av de lokala opinionerna; han har som riksdagsledamot alltid varit lojal mot regeringen, statsapparaten, de centrala byråkraterna och experterna. Det finns många exempel på det. Jag tänker därför inte upprepa den frågan till Olle Östrand — han har ju för resten redan svarat på den. Jag har i motion 1281 yrkat att bandelen Ljusdal-Hudiksvall skall överföras till riksnätet. Detta yrkande avvisas av utskottsmajoriteten. Transportrådet har gjort en ekonomisk analys av nämnda bandel och kommit fram till att persontrafiken går med förlust. Man har då föreslagit huvudmannen för länstrafiken i Gävleborg att avgöra om man vill behålla persontrafiken och i så fall betala SJ en betydande summa eller lägga ned persontrafiken och erhålla ersättning för att bedriva persontrafiken på nämnda sträcka med buss. Något mer motsägelsefullt ekonomiskt resonemang har jag svårt att finna. Hur det skulle kunna vara god samhällsekonomi har jag också mycket svårt att förstå. Men meningen är väl att man inte skall förstå det.

Denna starka opinion — det gäller också Ljusdals och Hudiksvalls kommuner — accepterar inte detta. Ljusdals och Hudiksvalls kommuner har sagt nej, och kräver att bandelen skall överföras till riksnätet. Jag tycker det är en riktig tanke. Ansvaret för järnvägstrafiken skall ligga på de centrala myndigheterna. De bandelar som finns kvar skall finnas kvar, och det skall också bedrivas persontrafik på dem. Man har kritiserat transportrådets utredning om persontrafiken på bandelen Ljusdal-Hudiksvall, och det har man gjort med all rätt. Transportrådets utredning är bristfällig. Jag skall ta två exempel. För det första har man i de kalkyler man gjort inte räknat in godstrafiken. För det andra har man räknat med dieseldrivna lok på denna bandel, trots att bansträckan är elektrifierad. Det är nämligen billigare med eldrift än med dieseldrift. Visserligen är de eldrivna rälsbussar vi nu har förslitna och har snart tjänat ut, och det finns inga nya. Men det kan ju inte vara ett argument för att lägga ned persontrafiken! Det borde ju i stället vara ett argument för att utveckla nya, eldrivna rälsbussar. Det vore ju lämpligt att exempelvis AGV i Gävle fick uppgiften att göra det, kanske tillsammans med ASEA. AGV i Gävle dras också med betydande svårigheter att kunna behålla den arbetsstyrka man har. Olle Östrand sade tidigare i debatten att transportrådet är ett mycket bra serviceorgan för länshuvudmännen i olika län. Gud bevare mig för serviceorgan som lägger fram så bristfälliga och undermåliga kalkyler! Gunnel Jonäng hade för en stund sedan en dispyt med Olle Östrand om godstrafiken; man befarar att om persontrafiken läggs ned finns risk att också godstrafiken försvinner. Jag tycker inte att man skall avvisa farhågorna för det. Om jag inte är alldeles fel underrättad har man redan i dag förberett en avveckling av godstrafiken. Vagnslaster från Ljusdal till Hudiksvall, en sträcka på knappt sex mil, drar man från Ljusdal ned via Bollnäs till Gävle och därifrån upp till Hudiksvall. Varför gör man det? Är det god samhällsekonomi? Styckegods som kommer söderifrån och skall till Hudiksvallsoch Ljusdalsområdet går förbi Hudiksvall upp till Sundsvall. Där lastas det över på stora, tunga lastbilar som kör ned till Hudiksvall för avlastning och därifrån vidare till Ljusdal. Har man då inte redan förberett en avveckling av godstrafiken på den här bandelen, när man går till väga på detta sätt? På de olika platserna lastar man på nytt styckegods, som körs upp till Sundsvall, varpå omlastning sker. Är det då så märkligt att människorna i dessa områden säger att ni också kommer att ta bort godstrafiken? De har ju konkreta belägg för det.

Låt oss inte göra samma misstag som man gjorde, även om det ligger långt tillbaka i tiden, när man avvecklade spårvagnstrafiken här ilandet. Många som var med om det beslutet ångrar sig i dag. Vi får inte göra samma misstag när det gäller de återstående bandelarna. Låt oss ha dem kvar! Det är de centrala myndigheterna som har ansvaret för att denna trafik bibehålls. Det ansvaret skall inte lastas över på kommuner och landsting.

Herr talman! Den 18 december 1965 föreslog dåvarande Kungl. järnvägsstyrelsen att Fryksdalsbanan, dvs. bansträckan Kil-Torsby i Värmland, skulle läggas ner. Men redan någon månad dessförinnan hade kampen för att få behålla banan startat. En kommitté hade tillsatts med representanter för de olika kommunerna längs banan, pengar anslogs och ett målmedvetet arbete med att popularisera banan påbörjades. Man förstod att enda chansen att rädda järnvägen var att få fryksdalingarna att använda den — att visa myndigheterna att banan verkligen behövdes. Även landstinget i Värmland har engagerat sig för Fryksdalsbanan, och också här har en speciell kommitté arbetat för att bevara banan. Därmed har man också understrukit banans betydelse för hela länet. Det är synnerligen glädjande för mig att i dag här från riksdagens talarstol kunna konstatera att nära 20 års arbete nu har krönts med framgång. Fryksdalsbanan kommer att tillhöra SJ:s riksnät, och därmed torde dess fortlevnad vara garanterad under överskådlig tid. I och med detta har också kravet i motion 1983/84:1797 av de socialdemokratiska ledamöterna från Värmland uppfyllts, vilket vi noterar med både glädje och tacksamhet. Men det är klart att tankarna i dag i första hand går till de entusiastiska människor som har stått i spetsen för arbetet på att behålla Fryksdalsbanan. Jag vill inte undanhålla riksdagen några axplock från detta nära 20-åriga arbete. Herr talman! Redan 1966 gjordes den första uppvaktningen för regeringen och kommunikationsministern, som då hette Olof Palme. ”Gå hem och säg till fryksdalingarna att ta tåget, då får ni säkert också behålla det”, var budskapet från Palme den gången, ett budskap som kommittén har gjort till sin ledstjärna och som nu också lett fram till målet. Uppvaktningarna för såväl kommunikationsministrar som andra berörda myndigheter har blivit många genom åren, och argumenten för banan har blivit bärkraftigare för varje gång. En speciell film om Fryksdalsbanan är ett inslag i arbetet på att popularisera banan liksom affischer, brevmärken, tågvärdinnor under sommarmånaderna, reselotterier m.m. För att minska kostnaderna för SJ har inte mindre än sex stationshus genom kommunernas försorg sålts och ersatts med väntkurer. De stationshus som finns kvar har snyggats upp, målats och tapetserats. Gardiner och blommor i fönstren har skapat en trivsam miljö — allt för att popularisera banan och få allt fler människor att välja tåget. Själv har jag praktiskt taget varje år i motioner och anföranden i riksdagen sökt vittna om detta arbete och denna utveckling. Senast i förra årets järnvägsdebatt uttalade jag förhoppningen att transportrådet i sin prövning av riksnätets omfattning skulle ta hänsyn till den faktiska utvecklingen av persontrafiken på Fryksdalsbanan. Behöver jag säga att jag i dag är lycklig över att transportrådet och kommunikationsministern verkligen också har tagit denna hänsyn? Men herr talman! Även om vi i dag alltså har anledning att vara glada åt att Fryksdalsbanan har räddats, är ytterligare tre bandelar i Värmland föremål för nedläggningsprövningar. I motion 1983/84:1778 från socialdemokraterna i Värmland tar vi upp inlandsbanans nedre del, dvs. sträckan Lesjöfors Kristinehamn. Vi begär att riksdagen skall rekommendera transportrådet att avvakta med den slutliga prövningen av alternativa trafiklösningar på samma sätt som gäller med inlandsbanan i övrigt. Vi anser detta vara helt motiverat med hänvisning inte minst till den turistsatsning som skall ske i sommar i samarbete med kommuner och landsting längs hela sträckan samt med turistrådet och glesbygdsdelegationen. Vi tycker att det är ett rimligt krav att prövningen skall gälla hela banan och att man alltså inte skall amputera bort den nedersta delen. Riksdagen har också i beslut 1981 slagit fast att staten skall ha ett ansvar för hela den nuvarande inlandsbanan liksom behovet av att en fortsatt målmedveten upprustning av banan kommer till stånd. Även denna bandel kan redovisa en betydande ökning av persontrafiken under de senare åren, och dessutom är ett bibehållande av banan motiverat av beredskapsskäl liksom av kravet på möjligheter till transport av torv och liknande naturtillgångar. Kraven i motionen att man skall avvakta med den slutliga prövningen sammanfaller också med vad Värmlandstrafik AB har framhållit i sitt yttrande till transportrådet. För att understryka den vikt som vi anser att denna fråga har yrkar jag bifall till motion 1983/84:1778, även om jag är medveten om att det är föga meningsfullt gentemot ett enigt utskott. Ytterligare två bandelar i Värmland är berörda av de pågående nedläggningsprövningarna, nämligen Ställdalen-Kil och Arvika-Mellerud. Då det gäller Arvika-Mellerud har dock transportrådet beslutat avvakta med sitt ställningstagande till hösten för att möjliggöra att i bedömningen ta med sommarturismens inverkan på persontrafiken på bandelen. Skulle det slutliga beslutet i transportrådet innebära en övergång till busstrafik, har vi socialdemokrater från Värmland i motion 1983/84:704 understrukit vikten av att de aktuella vägsträckorna håller god vägstandard. Vi har i motionen förutsatt att det i de fall där järnvägstrafik skall ersättas med buss torde vara nödvändigt att speciella resurser avsätts för att erforderliga upprustningar skall kunna vidtas. Jag understryker också här detta krav.

Herr talman! För att förkorta debattlängden vill jag ansluta mig till de principer som Rune Torwald och Anna Wohlin-Andersson har redovisat tidigare i dag. Det har varit en lång debatt om järnvägsfrågorna, och den är ännu inte slut. Det är naturligt med hänsyn till den viktiga roll dessa spelar. Järnvägarna utgör i alla fall grundstommen i vårt trafiknät. De mindre bandelarna — oftast kallas de olönsamma — måste placeras in i sitt rätta sammanhang när bedömningen skall göras av deras framtida öde och av lönsamheten i stort. Här tror jag att många bedömer lönsamhet och nödvändighet alltför ensidigt. Man glömmer bort effekterna för godstrafikförsörjning, näringsliv, sysselsättning, försvarsoch beredskapsfrågor m.m. Jag har begärt ordet för att tala litet om motion 666 till detta riksmöte, där Jan Hyttring och jag har tagit upp fyra bandelar i Värmland som hotas av nedläggning. Det är Fryksdalsbanan Kil-Torsby, järnvägslinjen Arvika Årjäng-Mellerud, linjen Kristinehamn-Lesjöfors och linjen Kil-Deje Daglösen. Dessa bör enligt vår uppfattning tillföras riksnätet. Den meningen har vi från centern drivit länge, dock utan att få stöd. Dessa bandelar är ur näringspolitisk synpunkt högst nödvändiga, varför man får se deras lönsamhet i ett vidare begrepp än bara hur mycket pengar som flyter in på den rena trafiken. De behövs för att upprätthålla sysselsättningen på en så hög nivå som möjligt i de områden där de drar fram. De mindre bandelarna — och inte minst de linjer som jag här berört — utgör ur persontransportsynpunkt viktiga leder för att få trafikanterna fram till de s.k. huvudlinjerna. Vi skall ha klart för oss att dessa mindre bandelar förstärker det totala nätets lönsamhet. Det får man inte bortse från när man diskuterar de här frågorna. Om man tvingas ta bil den första biten, kanske det är många som fortsätter hela resan ut med bilen. Det är också något som man bör tänka på. Många flera argument skulle här kunna dras fram. Det väsentliga är att glesbygdens folk också har tillgång till någorlunda goda kommunikationer och att man inte av ensidiga besparingsskäl drar in bandelar med nedlagda företag och större arbetslöshet som följd. Det är glädjande att i dag konstatera att vår motion i vad gäller Fryksdalsbanan Torsby-Kil genom regeringens aviserade förslag synes bli tillgodosedd. Elvy Nilsson har nyss talat för Fryksdalsbanan och lämnat en hel del data, och jag kan för att spara tid instämma i hennes synpunkter på nödvändigheten osv. Men Elvy Nilsson nämnde också vad socialdemokratiska ledamöter har gjort. Jag skall inte gå igenom allt vad vi från centerns sida har gjort — det finns att läsa — men om rätt skall råda bör jag påminna om att alla de motioner som har väckts och uppvaktningar som har gjorts om banans bibehållande har haft centerursprung. Det är emellertid inte sådant vi skall käfta om, utan här är det fråga om att få resultat. Det är bra att man nu inser att i varje fall den här bandelen är nödvändig att bibehålla inom riksnätet. Jag är tacksam för det, och det har jag redan tidigare i dag personligen talat om för kommunikationsministern. Jag skall inte polemisera på det sätt som har skett av ledamöter från andra län om hur mina värmländska kamrater kommer att rösta. Det gjorde de mycket med oss när vi satt i regeringsställning och de var i opposition, men jag tycker inte den sortens resonemang egentligen så mycket bidrar till att förbättra situationen. En sak vill jag ändå framhålla här, och det är att man får lov att fortsätta med att ta in flera bandelar i riksnätet, på sätt som vi i centermotionen har framfört. De perifera delarna måste få goda kommunikationer, som också ger möjligheter till arbete och utkomst i hemorten. Detta vinner man om man röstar på de centerreservationer som har avgivits, och därför vill jag, herr talman, yrka bifall till dessa. De är reservationerna 2, 4, 6, 8,9 a, 12 och 16.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har till årets riksmöte i en rad olika motioner tagit upp brister och problem i samband med nedläggningen av persontrafik på olika järnvägslinjer. I motionerna har bl.a. pekats på svårigheterna för kommuner och länshuvudmän att bibehålla järnvägstrafik till följd av innehållet i bestämmelserna för statsbidrag, som klart gynnar en övergång till landsvägstrafik med buss. Regeringen har klart uttalat att syftet med det särskilda statsbidraget är att underlätta övergången från järnvägstill landsvägstrafik. Sven Henricsson har tidigare i debatten tagit upp de stora, övergripande frågorna mot bakgrund av 1979 års trafikbeslut. Tyvärr har förhoppningarna om att en social, ekologisk och energipolitisk grundsyn skulle få ökat utrymme inom trafikpolitiken inte infriats. Jag skalli detta inlägg kommentera några motioner som gäller problem inom Stockholmsregionen och dess närmaste omgivningar. I motion 1017 tas frågan upp om en ny sträckning av norra stambanan mellan Stockholm och Gävle. Motion 1773 tar upp en del av trafiksituationen i Södermanlands län och persontrafiken på sträckorna Åkers styckebruk Strängnäs och Oxelösund-Flen. Ledamöter från de fyra riksdagspartier som har representanter från Södertälje tar i motion 817 ånyo upp frågan om en upprustning av Södertälje Södra järnvägsstation. Norra stambanan mellan Stockholm och Gävle hör till landets mest trafikerade bandelar. Det gäller sträckan Stockholm-Uppsala, och i än högre grad Stockholm-Märsta. Förbi Gävle slussas samtliga fjärrtåg till Östersund-Storlien, till Sundsvallsdistriktet och till övre Norrland. Vid Uppsala tillkommer hela Dalatrafiken Sala-Borlänge-Mora. De får trängas med Uppsalapendeln, som ensam står för en intensivare trafik än vad som förekommer på många andra järnvägslinjer i Sverige. Vid Märsta tillkommer SL:s pendeltåg till Södertälje. Stora svårigheter att hålla trafiken i gång uppkommer också med jämna mellanrum. Försenade fjärrtåg stör den lokala trafiken, och förseningar i den senare påverkar omedelbart den förra. Speciellt vintertid blir problemen ibland så gott som olidliga. Ett ytterligare spår skulle ge en avlastning som direkt skulle lösa de värsta svårigheterna. Det bör dock inte läggas tillsammans med den befintliga sträckningen. En ny sträckning genom Uppland bör väljas. Den skulle kunna lösa problemet med överbelastningen på sträckan, och den kan ges en dragning som gynnar såväl de nordöstra delarna av Storstockholm som Nordupplandsregionen. I Stockholms läns landsting har frågan om Roslagsbanans fortsatta öden länge debatterats. Här finns nu möjligheter till kombinerade lösningar. Det förslag som vi vill få utrett kan beskrivas på följande sätt: Ett nytt spår bör utgå från Centralen, följa de befintliga spåren genom Hagalundstunneln och omedelbart därefter vika av österut. Genom planfria korsningar tas spåret över E 4:an vid Ulriksdal, förbi Brunnsvikens nordspets, förs i tunnel genom berget vid Bergshamra och på en ny högbro över Edsviken för att sedan i Danderyd anslutas till Roslagsbanans nuvarande sträckning. Denna iordningställs sedan upp till Rimbo, återuppbyggs därifrån till Hallstavik och nybyggs vidare genom Norduppland förbi Hargshamn, Östhammar och Öregrund upp till Marma, omedelbart söder om Dalälven. Där förenas den med nuvarande sträckning av norra stambanan och förs sedan som dubbelspår över den befintliga, nybyggda bron vid Älvkarleö och vidare upp till Gävle. Detta kan då bli sträckningen för alla fjärrtåg mot Norrland. Herr talman! Så här långt har vi resonerat med sakkunniga på området. Vi har kommit fram till en som vi tycker bra lösning, som i varje fall är värd ett bättre öde än det som föreslås från utskottets sida. Vi vill alltså att vårt alternativ skall utredas. i Hargshamn bör senare genomföras. Det är också tänkbart att återuppbygga Roslagsbanan från Rimbo till Norrtälje och Kapellskär och på det sättet minska lastbilstrafiken på E 3:an ner till Stockholm. Knappast någon förbättring av järnvägstrafiken i Sverige är mera motiverad än den här föreslagna. Den kommer att betala sig inom ett fåtal år. Den löser lokala trafikproblem och ger ett uppsving i en av Sveriges mest utsatta glesbygder. Jag yrkar bifall till reservation nr 11. Riksdagen beslutade den 19 december 1983 att bifalla regeringens förslag innebärande betydande förbättringar av lokaltågstrafiken i Storstockholmsregionen. Ett förslag om ett uttalande från riksdagen om att även Södertälje Södra skulle tas med bland de objekt som blir föremål för upprustning avslogs av riksdagsmajoriteten med hänvisning bl.a. till att frågan får prövas av SJ i samband med fortlöpande investeringsplanering. Samma besked ger utskottet nu, för fjärde eller femte gången! Riksdagen och dess trafikutskott har under flera år ställt sig positiva så till vida att man uttalat att de dåliga förhållandena skulle beaktas och i princip instämt i förslagen om upprustning av Södertälje Södra. Men inte heller i regeringens budgetproposition för 1984/85 finns det några konkreta förslag. Det ger anledning till oro, mot bakgrund av det stora behov av förbättringar som föreligger. Framför allt är det kravet på handikappanpassning och ökad säkerhet som behöver tillgodoses. Även i övrigt måste mycket göras för att öka bekvämligheten och trivseln, bl.a. för barnfamiljer och åldringar. Det gäller t.ex. bättre regnoch vindskydd genom en förlängning av plattformstaken, särskilt då vid plattform 3, där nästan all lokaltrafikverksamhet sker. Det gäller sittplatserna i väntsalen, ett rökfritt utrymme, möjligheten till förtäring vid väntan på tåg, bussar och taxi. Bortsett från vissa arbeten i samband med spåromläggningar o.d. samt årliga reparationsoch underhållsarbeten har det på över 50 år gjorts väldigt litet i fråga om förbättringar för trafikanterna vid Södertälje Södra station. Många människor varken kan eller vågar använda sig av kollektivtrafiken från och till Södertälje Södra på grund av de brister som finns. Det är till men för en väl fungerande trafikservice, för miljön, för Södertälje kommun och dess invånare. Om inte en ordentlig upprustning snarast kommer till stånd föreligger risk för att detta även kan tas som intäkt för att förslag kommer att läggas fram om att planerad dubbelspårsutbyggnad från Stockholm söderut skall ges en linjesträckning utanför Södertälje. Herr talman! Det borde nu, efter många års positiva uttalanden och principiella instämmanden från SJ, SL och statsmakterna, vara möjligt att snabbt få fram ett förslag till ombyggnad och upprustning av järnvägsstationen Södertälje Södra. stånd och hemställer till regeringen om förslag härom. Jag yrkar bifall till reservation 5, där motionen i fråga följs upp. Jag yrkar även bifall till reservation 4, som bl.a. berör frågan om en framtida linjesträckning vid en spårförstärkning för fjärrtrafiken söderut från Stockholm. Utskottet gör uttalandet att utskottet för sin del förutsätter att SJ ur trafikekonomiska synpunkter noggrant kommer att pröva förläggningen av det nya dubbelspåret söder om Flemingsberg. Det är enligt min mening inte tillräckligt. Inte minst miljöhänsynen måste tillmätas stor betydelse. Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om den motion som i vissa delar berör trafiksituationen i Södermanlands län. Den har redan försämrats och kommer att ytterligare försämras genom de nyligen genomförda och planerade nedläggningarna av persontrafiken på sträckorna Åkers styckebruk-Strängnäs och Oxelösund-Flen. Trots motståndet från en mycket bred opinion hos den berörda allmänheten, från fackligt håll, från personer på kommunaloch länsstyrelsenivå och trots att olika beräkningar har visat att det knappast varit ekonomiskt befogat har regeringen sanktionerat transportrådets och TGOJ:s nedläggningspolitik då det gäller dessa bandelar. Transportrådets utredningar, som har visat på ganska stora förluster vid bibehållen persontrafik, har ifrågasatts från olika håll. Alternativa kalkyler har visat på betydligt lägre underskott. Om man tar hänsyn till att godstrafiken blir kvar och väger in samhällsekonomiska och inte bara rent företagsmässiga skäl, finner man att det är synnerligen befogat att nämnda bandelar får behålla och återfå sin persontrafik i minst den omfattning som gällde tidigare. Den berörda allmänheten, resenärerna, kommunala myndigheter och länsmyndigheter synes inte heller ha fått en rejäl chans att verkligen studera och utreda olika alternativ till bibehållande av persontrafiken på järnväg med eller utan statligt, landstingskommunalt eller kommunalt stöd i olika former. Enligt vår mening bör en ny utredning, eller fortsatt utredning, snarast utföras i samråd mellan SJ och TGOJ, berörda statliga, landstingskommunala och kommunala organ och myndigheter samt fackliga företrädare. Det klart uttalade syftet skall vara att söka bibehålla och återuppta persontrafiken på ifrågavarande järnvägslinjer. Därvid bör det förutsättas att minst motsvarande belopp i form av särskilda statsbidrag som nu utgår vid ersättningstrafik med landsvägsbuss skall kunna utgå. Herr talman! Jag drog över någon minut i förhållande till den anmälda tiden, men jag kan samtidigt glädja talmannen och kammaren med att vi därigenom också har sparat in en talare från vpk vad gäller de nu behandlade betänkandena.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att något kritisera beräkningarna av kostnaderna för två av de nedläggningsprövade banor som vi skall ta ställning till, nämligen Nässjö-Nybro och Jönköping-Vaggeryd-Värnamo. Det gäller de beräkningar som är gjorda av transportrådet. Dessa leder i sig till att man får ett felaktigt underlag. För det första kan man säga att sedan länstrafikbolaget träffade en överenskommelse med SJ som innebar att man kan utnyttja sig av månadskort, har resandeunderlaget ökat med 50 96 på två och ett halvt år. För det andra är biljettintäkterna, i det här fallet i fråga om banan Nässjö-Nybro frånräknat ändstationerna, dubbelt så höga som de som transportrådet anger i sina beräkningar — något som också visar på en felaktighet i transportrådets beräkningar. För det tredje ligger transportrådets kostnadsnivå när det gäller övertagandet av banorna 50 90 högre än de offerter som statens järnvägar självt har lämnat in till länstrafikbolaget. Detta är enligt min mening mest uppseendeväckande med tanke på att transportrådet sägs ha en medlande och förmedlande roll. Den fjärde punkt som visar bristfälligheter i transportrådets beräkningsgrunder är de angivna upprustningskostnaderna för de berörda bandelarna. Länstrafiken har så sent som i april 1984 låtit K-Konsult göra en bedömning av upprustningskostnaderna. Transportrådet anger för sin del att kostnaderna för banan Nässjö-Nybro skulle ligga på 80 milj.kr. I den utredning som gjorts på initiativ av länstrafiken är motsvarande kostnad 40 milj.kr. För banan Jönköping-Vaggeryd anger transportrådet en kostnad på 30 milj.kr. Motsvarande kostnad enligt den av länstrafiken initierade utredningen ligger på 15 milj.kr. Här ligger alltså transportrådet i sina beräkningar dubbelt så högt när det gäller upprustningskostnaderna än vad länstrafikbolaget via sin fristående konsult har kommit fram till. Detta sammantaget gör att det finns anledning att rikta kritik mot det sätt varpå transportrådet har gjort sina beräkningar. Än mer uppseendeväckande är det, som sagt, att den andra parten, SJ, hamnat på avsevärt lägre beräkningar än detta medlande och förmedlande organ, transportrådet, gjort i sina beräkningar. När riksdagen 1979 fattade sitt trafikpolitiska beslut hade man sju i och för sig rimliga och riktiga krav när det gällde de banor som skulle falla inom riksnätet. Jag skall kommentera dem en och en. Det gäller banorna Nässjö-Nybro och Vaggeryd-Jönköping. För det första skall dessa banor utgöra en viktig länk i det interregionala trafiksystemet. Beträffande banan Vaggeryd-Jönköping finns anknytning såväl till den västra som till den södra stambanan. Därmed kan man konstatera att den rimligen utgör en länk i det interregionala trafiksystemet. Beträffande banan Nässjö-Vaggeryd tillgodoser den uppenbart detta krav genom anknytningen till Nässjö med alla de förbindelser som finns därifrån. För det andra skall dessa banor ha en hög andel interregionala resenärer. Trots att SJ har försökt att flytta över resenärerna till andra banor, kan ändå närmare hälften av resenärerna betraktas som interregionala resenärer. För det tredje sade man att det skall vara en tillfredsställande trafikvolym. Kontinuerligt har antalet resande ökat på båda banorna. Jag nämnde att ökningen var 50 90 på två och ett halvt år — det gäller för båda banorna. På banan Vaggeryd-Jönköping är det t.o.m. så trångt på resorna vid arbetets början och slut att resenärerna får stå, och man har inte fler vagnar att sätta in. Det om något visar väl att här finns ett behov att tillgodose. Den fjärde punkten var att banorna skall kunna integreras i ett framtida trafiksystem. I de ändpunkter som det handlar om för båda järnvägarna finns det möjlighet till anslutning till det övriga järnvägsnätet. Det är det första man kan säga. Det andra är att det finns en möjlighet till anslutningstrafik med buss. Det innebär att förutsättningarna är mycket goda för att båda dessa banor skall kunna integreras i framtida trafiksystem. Den femte punkten var att investeringsoch driftskostnaderna skulle vara överkomliga. Jag har redan visat på de alldeles felaktiga beräkningar som transportrådet har gjort för investeringskostnaderna. Samma sak kan man säga beträffande driftskostnaderna. Möjligheten att klara driftskostnaderna ökar i takt med att man har fått ett ökat resandeunderlag på de här banorna. Därmed bör också den punkten kunna uppfyllas. Sjätte punkten var att trafiksäkerhet, miljö, bekvämlighet och tidsåtgång skall beaktas. Det råder väl ganska allmän enighet om att trafiksäkerhet, miljö och bekvämlighet tillgodoses bäst genom spårbunden trafik. Beträffande tidsåtgången skall jag ta ett för människorna mycket konkret exempel som illustration till skillnaden mellan buss och tåg. På sträckan Nässjö-Nybro tar det med tåg totalt sett, enligt gällande turlista, 138 minuter. Med buss tar det 180 minuter. Det är alltså en skillnad mellan tåg och buss på 42 minuter, till tågets fördel. Restiden blir omkring en tredjedel kortare med tåget i förhållande till bussen. Då är det rimligt att säga att också detta krav är uppfyllt. Den sjunde punkten slutligen var att regionaloch näringspolitiska effekter skulle beaktas. Vaggeryds kommun har, som de flesta här i kammaren känner till, varit utsatt för väldiga påfrestningar just i näringspolitiska sammanhang. Det är alldeles uppenbart att om järnvägen läggs ned eller banan inte skulle komma att tillföras riksnätet, skulle detta kunna innebära mycket allvarliga följder för Vaggeryds kommun. Det är också fel, menar jag, att ensidigt se till ekonomisk lönsamhet för en enda sektor inom samhället, särskilt som detta får negativa konsekvenser för resultatet av alla de åtgärder som vidtas inom andra områden för att upprätthålla sysselsättning och samhällsservice i berörda kommuner.

Jag skulle vilja säga till transportrådet: Gå tillbaka och gör om! Sammanfattningsvis vill jag konstatera att järnvägen är en viktig pulsåder i Jönköpings län. Genom den samverkan som har etablerats mellan SJ och länstrafiken har också järnvägens regionaloch näringspolitiska betydelse ökat. Järnvägslinjerna Nässjö-Nybro och Jönköping-Vaggeryd-Värnamo har ett klart existensberättigande i framtiden även om man tar hänsyn till de sju krav som riksdagen ställde som villkor för att de skulle tillföras riksnätet. Jag kan också konstatera att resandet har ökat på de båda bandelarna, och det längre, interregionala, resandet är av betydande omfattning. Man kan dessutom fastslå att de positiva regionaloch näringspolitiska effekterna, liksom de trafiksäkerhetsmässiga och miljömässiga fördelarna, med en bibehållen tågtrafik är odiskutabla. Studier visar att upprustningsarbete på banorna medför att det går att kraftigt pressa ned de kostnader som transportrådet har presenterat. Avslutningsvis konstaterar jag alltså att det sker en positiv utveckling av resandet. Den motion som Catarina Rönnung och jag har väckt avstyrks av utskottsmajoriteten. Jag vill med hänvisning till vad jag här har anfört yrka bifall till reservation 12 avseende momenten 12b och m.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas bl.a. anslaget till SJ och anslutning av vissa bandelar till riksnätet. I motionerna nr 358 och 1765 har vi aktualiserat frågan om överförande av bandelarna Nässjö-Nybro och Jönköping-Vaggeryd till riksnätet samt frågan om att järnvägsansluta Pauliström till banan Nässjö-Nybro. Den säkraste garantin för ett bibehållande av persontrafiken på sträckorna Nässjö-Nybro och Jönköping-Vaggeryd är att överföra dessa bandelar till riksnätet. Det är beklagligt att inte utskottet har kunnat ställa sig bakom detta förslag. Ställningstagandet i reservation nr 12 ligger helt i linje med vår uppfattning, och jag yrkar därför bifall till densamma. Jönköpings läns trafikaktiebolag har i ett yttrande till transportrådet enhälligt föreslagit att bandelen Nässjö-Nybro och Jönköping-Vaggeryd skall föras över till riksnätet. Det innebär att det finns en bred politisk enighet i Jönköpings län om den här inriktningen. Det innebär också att länsborna ser det som angeläget att få behålla persontrafiken på sträckan och att man från länstrafikens sida är beredd att gå in och överta trafiken på järnvägen, om transportråd och regering mot all förmodan skulle komma till ett annat ställningstagande. Det är beklagligt att utskottet inte har kunnat ställa sig bakom centerkravet på ytterligare 200 milj.kr. för upprustning och underhåll av bandelar m.m. Om dessa medel ställdes till förfogande, skulle de trafiksvaga bandelarna på ett bättre sätt än i dag kunna komma i fråga. Ett bifall till reservation 2 skulle innebära ökade förutsättningar för en fortsatt välbehövlig upprustning av bandelarna Nässjö-Nybro och Jönköping-Vaggeryd. Utskottet behandlar också det andra yrkandet i motion 358 som berör breddning av järnvägen Vetlanda-Järnforsen med stickspår till Pauliström. Utskottet har tydligen rutinmässigt avstyrkt även det här yrkandet. Det hade funnits skäl att från utskottet ändå avge någon meningsyttring när det gäller hur man ser på detta intressanta projekt.

Efter många års utredningsarbete kan vi nu skönja ett kommande positivt resultat — detta till glädje för de människor som är verksamma i bygden. Denna breddning och nybyggnad av järnväg är ett positivt inslag i en annars så negativ järnvägsutveckling. Detta projekt är klart lönsamt. När nu projektet kan förverkligas innebär detta en kraftig ökning av godstransporterna från Vetlanda mot Nässjö, och därmed förbättras också underlaget för ett bibehållande av persontrafiken på den aktuella bandelen. För en positiv utveckling av den östra länsdelen i Jönköpings län är det viktigt och nödvändigt att man också för över bandelen Nässjö-Nybro till riksnätet. Herr talman! Alla som aktivt arbetar för ett bibehållande av persontrafiken Nässjö-Nybro och Jönköping-Vaggeryd bör i dag stödja centerreservationen nr 12 till utskottets betänkande.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr17 behandlas en rad motioner. Flertalet av dessa är inriktade mot ett bibehållande av trafik på bandelar som varit eller är under prövning i fråga om den framtida trafiken. Såvitt jag förstår är de flesta medvetna om att det är orealistiskt att tänka sig ett bibehållande av trafik på samtliga de bandelar som är utsatta för prövning. Herr talman! Jag erinrar mig ett uttalande i denna kammare, av förutvarande kommunikationsministern Claes Elmstedt. Han yttrade: ”Det kommer att bli nödvändigt att lägga ned järnvägar.” Det kontrasterar en del mot serien av motioner, där det begärs att samtliga prövade bandelar skall bibehållas på olika nivåer. Det vore naturligtvis bra om landets ekonomiska resurser vore sådana att drift vid samtliga bandelar vore möjlig. Nu är läget emellertid inte sådant. Det gäller att avgöra vad som är ekonomiskt realistiskt. I det område jag själv representerar har det främst gällt att bedöma möjligheten till fortsatt trafik på den smalspåriga bandelen Västervik Hultsfred Växjö. Jag har för min del inte funnit det försvarbart att kräva ett bibehållande av persontrafik på denna bandel. I den lokala debatten har detta mitt ställningstagande utsatts för hård kritik. Ofta har kritiken varit onyanserad och politiskt starkt vinklad. Transportrådet har nu också föreslagit regeringen att persontrafiken Västervik-Växjö nedläggs. Med det uppdrag som transportrådet haft och med det framtagna utredningsmaterialet som grund tycker jag att transportrådet har kommit fram till ett riktigt förslag när det gäller denna bandel. Den andra bandel jag skall beröra är Västervik-Linköping/Bjärka-Säby. När det gäller denna bandel har jag tillsammans med riksdagskolleger från mitt eget och från Östergötlands län motionerat om ett överförande av denna bandel till riksnätet. Det är med stor tillfredsställelse jag noterar detta beslut. Det kommer självklart att ha stor betydelse för den framtida utvecklingen i Västerviksregionen och för en del andra områden med anknytning till Västervik. Transportrådets och regeringens förslag sammanfaller helt med motion nr 1760, som jag nyss nämnde. Av det skälet, herr talman, finner jag inget motiv för att nu yrka bifall till motionen.

Herr talman! Jag skall ta upp frågan om bandelarna Bjärka/Säby Västervik och Växjö-Västervik. I båda fallen lämnar utskottsmajoriteten utan åtgärd skilda motionskrav om en överföring av de båda bandelarna till riksnätet. I reservation nr 12 föreslår reservanterna från centern och vpk att motionerna skall bifallas. Såväl bandelen Bjärka Säby-banan föreslår transportrådet regeringen att banan skall tillföras riksnätet, medan man i fråga om smalspårsbanan föreslår en nedläggning. Med hänsyn till transportrådets förslag om en överföring av bandelen Bjärka/Säby-Västervik till riksnätet är det märkligt att utskottsmajoriteten lämnar kravet i fyrpartimotionen nr 1760 om en överföring till riksnätet helt utan åtgärd. Så klara, övervägande skäl för en överföring till riksnätet föreligger, att ett ställningstagande i den frågan redan nu borde kunna göras av riksdagen. Banans interregionala karaktär är klarlagd. Resandeunderlaget är stabilt. Den höga banstandarden, bandelens sammanbindning av norra Kalmar län och södra Östergötland med stambanenätet och bandelens regionalpolitiska betydelse är alla entydiga skäl som talar för en överföring till riksnätet. Det är den stora betydelsen ur transportsynpunkt som bandelen har för området i fråga som transportrådet tagit hänsyn till när man föreslagit en överföring till riksnätet. Enligt uppgift i dag är nu också regeringen beredd att föreslå riksdagen att järnvägstrafiken på denna bana och fem andra banor skall behållas. Det är bra, och jag delar Arne Anderssons i Gamleby tillfredsställelse med beslutet. Regeringen och transportrådet är beredda att behålla banan, men utskottets socialdemokrater och moderater envisas fortfarande med att lämna förslagen om att behålla järnvägen utan åtgärd. Det är märkligt. Frågan är om man känner sig mer övertygad om att behålla banan om regeringen föreslår det än om vi gör det i en motion. Varför är utskottsmajoriteten i dag inte beredd att ta ställning till frågan om en överföring till riksnätet av bandelen Bjärka/ Säby-Västervik när regeringen är det? Jag utgår ifrån att utskottsmajoriteten har kommit på andra tankar när frågan återkommer till riksdagen i form av förslag från regeringen om att banan skall överföras till riksnätet. Det vore orimligt att föreslå och besluta något annat. Jag går nu över till att behandla banan Växjö-Västervik. Den är den enda nu kvarvarande smalspårsbanan med persontrafik. Även den har behandlats itransportrådet. Majoriteten av transportrådets styrelse föreslår en nedläggning från den 3 juni i år. I en frågedebatt som jag hade med kommunikationsministern den 3 april i år fick jag besked om att frågan var under beredning i regeringskansliet och att en nedläggning vid den tidpunkt som transportrådet föreslagit inte kunde bli aktuell. Kommunikationsministern sade bl.a. att frågor om trafikens omfattning, turutbud och tillgänglighet, framkomligheten på vägarna för alternativtrafik och förändringar av restiden skall studeras. Enligt kommunikationsministern skall frågan prövas seriöst, varför inga besked kan ges förrän kompletteringar av underlaget har gjorts. Det är trots allt ett fall framåt. Skulle båda de järnvägar som jag här berört läggas ned, skulle Västervik och norra Kalmar län bli helt utan järnvägsförbindelser. Det är orimligt. Skulle linjen Växjö-Västervik läggas ned inom de närmaste två åren, skulle boende längs vissa delar av banan bli helt utan kollektiva resemöjligheter, eftersom vägarna inte är farbara med buss. Det är heller inte rimligt. Det tar nämligen två år att bygga om vägarna. Järnvägen Växjö-Västervik är en viktig kommunikationsled i väst-östlig riktning i det aktuella området. Inte minst viktig är den för turistresandet. Den har anknytning sommartid till Gotlandsfärjorna. När samhället på övriga områden gör betydande satsningar för att öka turistresandet i det här landet är socialdemokrater och moderater såväl lokalt som centralt tydligen överens om att lägga ned en mycket viktig bandel sett ur turismens synvinkel. I frågedebatten för tre veckor sedan sade jag att antalet förbokningar för maj månad uppgick till ca 800. I dag är den siffran fördubblad eller ca 1 650. Det visar att järnvägen Växjö-Västervik är en populär resväg. Tendensen är nu att resandeunderlaget är i tilltagande och inte vikande — bl.a. på grund av att länskortet införts att gälla också för persontrafiken på smalspårsbanan. Det är säkert en av anledningarna till att de anställda, som arbetar med trafiken på banan och som därigenom naturligt nog bäst känner till förhållandena, genom sin fackliga organisation har föreslagit och vågar föreslå att driften för banan bryts ur den gemensamma budgeten. Banan skulle då drivas som kulturjärnväg med egen budget, där banan får bära sina egna kostnader. De som känner till problemen bäst föreslår detta. De tror således inte på SJ:s och transportrådets kalkyler. Förslaget vore värt att pröva, inte minst för att få belägg för hur de ekonomiska beräkningar som SJ och transportrådet gör och som besluten sedan skall grunda sig på stämmer överens med verkligheten. Olle Östrand berörde tidigare i debatten kostnaderna för driften av järnväg och för bussalternativ beträffande bandelen Växjö-Västervik och påstod att man med bussalternativet skulle få ett fördubblat trafikutbud till halva kostnaden. Det stämmer inte. Då ser man med samma järnvägsfientliga blick som präglar mycket av de beräkningar som SJ och transportrådet tar fram som underlag för beslut vid en nedläggningsprövning. För det första utgår man då ifrån att det skulle kosta 90 milj.kr. att rusta upp den aktuella bandelen. För det andra utgår man ifrån en årlig driftkostnad och samkostnader som är lika stora som kostnaderna för att driva trafiken på stambanenätet. För det tredje bortser man ifrån att vissa boende längs banans sträckning inte med nuvarande vägstandard har möjlighet att utnyttja bussalternativet. För dem gäller sannerligen inte ett fördubblat trafikutbud till en halverad kostnad. För dem gäller motsatsen mer än väl. De kommer att bli helt utan kollektiva resemöjligheter, om järnvägen läggs ned. När det gäller kostnaderna både för upprustning och för drift har allvarliga invändningar gjorts, senast av Åke Gustavsson i den här debatten. Jag delar de invändningarna och den kritiken. Från flera håll har man presenterat avsevärt lägre kostnader för att driva trafiken på järnvägen vidare. Det går inte att uttrycka sig så generellt som Olle Östrand gjorde här i debatten. Dessutom vet naturligtvis de anställda hur illa SJ marknadsför bandelen och hur det skulle kunna gå att förbättra den saken. I dag försöker SJ tiga ihjäl banan, liksom när det gäller många andra nedläggningshotade bandelar. Järnvägsförbindelsen Växjö-Västervik finns inte med som anknytning i SJ:s snabbtidtabell. Inte heller finns förbindelsen med på kartan som visar linjesträckningarna. Ett annat exempel på SJ:s s.k. marknadsföring är den annons som fanns i Smålandsposten den 24 mars i år. Där står det bl.a. följande: ”Det går fler tåg än du tror. Det går fler tåg från Växjö och Alvesta än du tror. Ett tåg i timmen till Stockholm, Linköping, Norrköping, Jönköping, Malmö, Lund, Kristianstad och många andra orter i landet. Varannan timme till bl.a. Västerås, Örebro, Kalmar, Karlskrona och Helsingborg. Och fyra direkta tåg till Göteborg och Borås. Måndag till fredag. Från morgon till kväll. Kom in till oss på biljettexpeditionen — — =.” Med en sådan marknadsföring är det kanske inte så underligt att resandeunderlaget minskar. Självfallet måste detta tas med i beräkningarna när man bedömer den resandestatistik som presenteras som underlag för nedläggningsbesluten. Om smalspåret läggs ned begås ett transportpolitiskt misstag, som det inte går att reparera. Kurt Hugosson sade tidigare i debatten att 1979 års trafikpolitiska beslut var ett led i en offensiv socialdemokratisk trafikpolitik. Genom regeringens beslut att nu föreslå att sex bandelar överförs till riksnätet kan länsbolagen seriöst förhandla med SJ om de övriga banorna, hette det. Därigenom skulle möjligheterna för dessa banor att få vara kvar ha ökat. Om det ändock vore så väl! Det krävs i så fall att länsbolagen ges en rimlig chans att få ta över ekonomiskt. De statsbidragsregler som gäller enligt 1979 års trafikpolitiska beslut ger inte länsbolagen den chansen. Genom prioriteringen i statsbidragsgivningen till bussalternativets fördel blir i praktiken länsbolagen mutade att övergå till bussalternativ. Statsbidragsgivning enligt andrahandsyrkandet i min motion hade gett länsbolagen en ärlig chans.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 I betänkandet nr 18 behandlas andrahandsyrkandet i motion 415 om att ett särskilt statsbidrag skall utgå till de berörda länstrafikbolagen, så att de kan svara för trafiken, om yrkandet om en överföring till riksnätet avslås. Jag ber att om så skulle bli fallet i andra hand få yrka bifall till reservation nr 1 i betänkandet nr 18.

Herr talman! Även vi socialdemokrater på Skaraborgsbänken vill sälla oss till dem som tidigare i dag har uttalat glädje och tacksamhet över beskedet från regeringen om att man senare kommer att föreslå att vissa järnvägslinjer skall överföras till riksnätet. För vår del gäller det järnvägslinjen Gårdsjö Mariestad-Håkantorp, eller Kinnekullebanan, som den numera kallas. Det är ett utomordentligt glädjande besked till länet, till de berörda kommunerna och till de anställda utmed banan. Vi socialdemokrater på Skaraborgsbänken ser det som en framgång för vårt parti att nedläggningshotet från de borgerliga regeringsåren har undanröjts genom den socialdemokratiska regeringens beslut. Regeringen har lyssnat till de starka skäl som samtliga kommuner utmed banan har fört fram för att banan skall ingå i det riksomfattande järnvägsnätet. Kommunernas målmedvetna arbete för att rädda banan har genom dagens besked krönts med framgång. Förutom att järnvägslinjen utgör en viktig länk i riksnätet har den stor regionalpolitisk betydelse. Den går som en livsnerv genom de västra och norra delarna av länet och knyter ihop ett befolkningsområde på 140 000 människor. Banan är livsviktig för en positiv utveckling av näringsliv och samhällsservice inom hela regionen. Nu bör det finnas goda förutsättningar för SJ att tillsammans med länstrafiken och kommunerna satsa långsiktigt på en ännu bättre service och ett ökat tågresande inom regionen. Kommunerna har redan i handling visat att det går att marknadsföra banan för en ökad persontrafik. Jag är därför övertygad om att SJ, kommunerna och länstrafiken vid de fortsatta förhandlingarna om hur trafiken skall utvecklas på Kinnekullebanan kommer att finna lösningar som innebär att människorna i de här bygderna kommer att uppleva resande på tåg som ett bra alternativ till andra transportsätt. När det gäller järnvägslinjen Skövde-Karlsborg har vi i dag inte fått samma positiva besked. Det är emellertid vår uttryckliga förhoppning att länstrafiken och transportrådet kommer att finna lösningar som innebär en fortsatt persontrafik även på denna järnvägslinje.